Herr talman! Rickard Nordin har frågat mig hur jag ser på att Högsta förvaltningsdomstolens utslag riskerar att slå ut hela drönarbranschen och om jag kommer att agera för att ändra lagstiftningen. Frågan ställs mot bakgrund av att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Som Rickard Nordin framhåller har drönartekniken många potentiella användningsområden, till exempel inom skogs och jordbruk och räddningsarbete och för journalistiska ändamål. Samtidigt kan drönare användas på ett sätt som innebär att enskilda utsätts för integritetskränkande övervakning. Det är därför viktigt att vi har ett regelverk som tar hänsyn till båda dessa aspekter. Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning för att se över 2013 års kameraövervakningslag. Trots att lagen var relativt ny kunde regeringen redan då konstatera att det fanns ett behov av att utreda hur den förhåller sig till användning av ny teknik, till exempel kamerautrustade drönare. Denna fråga pekades därför särskilt ut i uppdraget till utredningen. Utredningen ska också bland annat analysera hur lagen bör anpassas till den nya EU-rättsliga dataskyddsreglering som börjar tillämpas våren 2018. Den nya EU-regleringen innebär en ytterligare harmonisering och att utrymmet för nationell lagstiftning minskar, särskilt när det gäller den privata sektorn. Utredningen kommer att redovisa sitt uppdrag i juni 2017. Samtidigt är jag väl medveten om att den situation som uppkommit är besvärlig för många företag. Justitiedepartementet undersöker därför möjligheten att få ett snabbare svar på just drönarfrågan.
Herr talman! Tack för svaret, ministern! Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klassas en drönare med kamera som en övervakningskamera. Det betyder att oberoende av vad man har tänkt att använda den till behöver man ha ett separat tillstånd från länsstyrelsen för varje enskilt fototillfälle. Det är kostsamt och tar lång tid att få, och det skapar onödig byråkrati. Det gäller inte minst för att Transportstyrelsen redan delar ut tillstånd för flygning. Här skulle man kunna ta in integritetsaspekten, vilket såklart alla seriösa aktörer redan gör. Detta är företag som driver en seriös och aktiv verksamhet. De har de tekniska förutsättningarna för att radera ansikten, nummerplåtar och annat. Det finns redan. Det är precis så man gör. Det vet de som till exempel tittat på Google Street View där man raderar de uppgifterna. Tekniken finns. Det är en självklarhet att värna den personliga integriteten. Problemet är att man nu ska ansöka om tillstånd för kameraövervakning för alla drönare, trots att man inte tillämpar någon typ av kameraövervakning. Det är inte det man gör. Man vill flyga för att ta foton för att göra en massa olika spännande saker. Det intressanta är att gränsdragningsproblematiken i och med den här domen blir lite intressant. Det är tillåtet att filma på allmän plats om du håller i en mobilkamera. Om du däremot skulle vilja sätta din kamera på ett stativ med en fjärrutlösare är den inte inom handens räckhåll och är därmed olaglig. Det blir också olagligt att använda tripod, de stativ som vi ser på alla infrastrukturprojekt när man håller på och mäter, filma och ta kort med dem. Dem kan man också filma och fota med. De blir också olagliga enligt den här domen. Det blir ganska fort ganska absurt. Det är nästan till och med så att selfiepinnen, eftersom den inte heller är inom räckhåll för armen, också blir olaglig. Jag skulle vilja se dem som går ut och försöker hantera den här problematiken. Det är lätt att raljera över det. Poängen är att det hotar en helt spirande väldigt framtidssäker bransch. Det har på kort tid blivit möjligt att leta efter människor med värmekameror. Man kan få överblick över skogsbränder. Jag vet själv exempel hemma i Småland där jag kommer ifrån där räddningstjänsten har haft nytta av privatpersoner som har funnits på plats och kunnat visa bilder direkt. Det går inte att söka tillstånd för det ett par månader i förväg. Du vet inte när det sker. Om räddningstjänsten själv skulle tillhandahålla det behöver man ta de investeringskostnaderna och göra alla de sakerna själv i stället för att snabbt och enkelt kunna få hjälp av privatpersoner. Det finns otaliga exempel på saker som det går att göra med detta. Vi kan effektivisera byggprocesser. Det finns otroligt många forskningsområden där man kan dra nytta av detta. Man kan precisionsgödsla i jordbruk, få överblick efter stormar, och så vidare. Det finns mängder med spännande möjligheter för detta som i ett enda klubbslag raderas ut. Vi talar om 8 000-10 000 jobb i Sverige. Jämför det med de 3 000 jobb som Ericsson har varslat om. Det är gigantiskt. Fokus måste vara att bestraffa det dåliga beteendet. Vi ska självklart ta hänsyn till människors personliga integritet. Det är på samma sätt när det gäller trafiken. Vi förbjuder inte bilen, det vill säga tekniken. Vi förbjuder det dåliga beteendet, osäker körning på olika sätt. Samma sak måste det vara här. Vi måste förbjuda den kränkande fotograferingen och inte tekniken som kan användas till det. Det är bra att ministern lyfter fram att Justitiedepartementet undersöker möjligheten att få ett snabbare svar på just drönarfrågan. Det är bra. Det har nu gått två månader sedan domen kom. Vilka idéer arbetar man på, och vad är tidsperspektivet för det arbetet?
Herr talman! Utvecklingen har gått fort de senaste åren. Själva kameraövervakningslagstiftningen är inte så förfärligt gammal; den kom 2013. Det var den gamla regeringen som processade fram den. Det är klart att man kan tycka att man redan då borde ha funderat över drönarfrågan, för drönarna var inte någon okänd teknik vid det tillfället. Men det gjorde man inte, utan lagstiftningen togs fram utan att man hade vägt in aspekterna vad gäller drönare. Det är denna lagstiftning som Högsta förvaltningsdomstolen har tolkat. När vi tillträdde som regering var vi förutseende i denna del. Vi tillsatte en ny kameraövervakningsutredning. I våra intressen låg till exempel att göra det lättare att bedriva kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser men också ett par andra aspekter som vi ville väga in. Vi tänkte också att frågan om drönare kommer att bli aktuell - kanske snabbare än vad vi anar. Därför sa vi: Vi bakar in den också i uppdraget till utredningen. Regeringen var i det avseendet förutseende. Men det visade sig att saker och ting kan gå ännu fortare, kanske till och med fortare än vi då trodde. Utslaget från den 21 oktober i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att man kom fram till att inom ramen för nuvarande lagstiftning kommer denna typ av användning att vara tillståndspliktig, vilket, precis som Rickard Nordin pekar på, ställer till rätt stora problem för vanliga användare och naturligtvis för branschen. Samtidigt hade vi en ytterligare process, nämligen den som handlar om EU:s dataskyddsförordning, som ska träda i kraft i maj 2018. Som vi bedömer det nu kommer denna dataskyddsförordning att lösa problemet när den träder i kraft i maj 2018, för då kommer denna typ av teknik, om den utövas inom ramen för dataskyddsförordningens begränsningar, inte att vara tillståndspliktig på det sätt som den är nu för privatpersoner. Också efter maj 2018 måste man naturligtvis hålla sig inom de vanliga regleringarna, varav Rickard Nordin pekar på till exempel kränkande fotografering. Också ofredande enligt brottsbalken kan komma i fråga. När förordningen träder i kraft i maj 2018 kommer frågan att lösa sig. Bekymret uppkommer då: Vad ska vi göra under tiden, i glappet där vi står i dag, hela 2017 och in i maj 2018? Jag kan glädja Rickard Nordin med att säga att vi har jobbat på Justitiedepartementet under de månader som har gått sedan den 21 oktober med att försöka hitta en sådan lösning. Vi är precis färdiga med detta, och vi kommer inom kort - förmodligen och förhoppningsvis redan i nästa vecka - att remittera ett sådant förslag. Sedan kommer vi att så fort som möjligt, och naturligtvis efter sedvanlig remissbehandling, att kunna gå till riksdagen. Mitt besked till Rickard Nordin är: Regeringen jobbar med frågan, och vi har gjort det sedan den 21 oktober. Jag ser framför mig att vi ska kunna lösa det här och att vi då har tittat över detta snabbspår.
Herr talman! Jag tror inte att det var någon som förutsåg konsekvenserna av lagen när den klubbades i riksdagen. Även ministerns parti röstade för den, och jag tror inte att det fanns några följdmotioner där man tog upp just drönarproblematiken. Man såg nog inte att det skulle falla inom den här ramen. Det spelar egentligen mindre roll vem som röstade hur, på vad eller varför just då, för det är nu problemet finns. Jag blir därför glad att höra ministern säga att man förbereder en remiss redan under nästa vecka. Det är glada besked både för drönarbranschen och för oss som är intresserade av dessa frågor. Ministern har helt rätt i att vi inte kan vänta till maj 2018 med att lösa problemen, för då hinner saker och ting springa iväg. Jag hoppas att vi får till en snabb remissrunda och en snabb behandling även i Sveriges riksdag så att vi kanske kan lösa detta redan under våren. Det vore fantastiskt. Det intressanta är att domen får spännande konsekvenser, och här kanske till och med herr talmannen ligger lite i riskzonen. Vi har filmkameror omkring oss som filmar oss just nu. Det finns sju stycken placerade runt om här i kammaren. De är varaktigt uppsatta. De manövreras ej på plats, utan de styrs från ett kontrollrum. De har tillräckligt bra kvalitet för att man ska kunna identifiera personer, och de har möjlighet att riktas mot plats dit allmänheten har tillträde, det vill säga uppe på våra läktare. De faller alltså under den nya lagen och skulle därmed också vara olagliga. Vi i riksdagen kanske får akta oss lite för konsekvenserna av denna lag, vi också! Detta är lite intressant, och jag vet att det finns flera personer som har påtalat att det inte finns några tillstånd för de här kamerorna. Poängen är att tekniken också har skapat bra möjligheter. Men jag känner också till företag som har fått läggas ned efter det att domen kom. Det är företag som exempelvis skulle ha jobbat med att effektivisera jord och skogsbruket. Jag blir glad att höra att ministern har tagit detta på allvar och att det kommer någon typ av lösning på frågan fram till maj 2018. Det gläder mig mycket, och jag får helt enkelt se det som en förtida julklapp. Jag tackar ministern för detta.
Herr talman! Ja, så kan man ju se det! Slutpoängen är helt enkelt bara att det ibland händer saker som man måste försöka lösa lite snabbare än man kanske hade tänkt sig. Det kan mycket väl vara så att man 2013 inte hade tänkt på detta. Min poäng i mitt tidigare inlägg var att vi vägde in också denna fråga från början när vi tillsatte utredningen. Vi får i så fall lösa detta i särskild ordning. Under tiden har Datainspektionen lämnat besked när det gäller en del frågor som man tycker sig vilja lösa snabbare, till exempel att kunna använda drönare när man eftersöker människor. Det har bland annat varit en frågeställning som Missing People har lyft. Datainspektionen har gett viss vägledning när det gäller den delen och hur man ska tolka utslaget. En sådan verksamhet skulle förmodligen kunna få tillstånd om man söker det. Jag inser också att mot bakgrund av det nya utslaget måste vi se till att ha en stabil laglig grund att stå på under tiden fram till maj 2018. Detta arbetar vi med, och vi kommer att återkomma till riksdagen så fort processen är färdig.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag hoppas att det förslag som kommer i nästa vecka är bredare än att man bara tar sikte på detta med räddningstjänster, eftersök av personer och så vidare. Jag hoppas att man har med sig de möjligheter som drönarna har gett så att vi kommer undan denna problematik. Det är bra att Datainspektionen har gett viss vägledning, men det räcker inte med den utan det behöver vara bredare än så. Det hoppas jag också finns med i förslaget. Med detta vill jag tacka för debatten och för de nya beskeden. Det var roligt att höra detta. Det är inte alltid man får så raka och tydliga besked i interpellationsdebatter, men det uppskattar jag mycket. Jag önskar både Morgan Johansson och talmannen en god jul.
Herr talman! Det hela är naturligtvis bredare än så. Jag pekade bara på att för detta användningsområde har Datainspektionen för att kunna lösa just denna situation gett den här vägledningen. Det vi går fram med och är på väg att remittera är som sagt bredare. Det handlar om användningen i stort. Jag hoppas att vi ska kunna lösa det här så fort som möjligt. Jag önskar också Rickard Nordin en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses på det nya året!